Herr talman! Jag begärde ånyo ordet närmast kanske av den orsaken att ett halvt dussin inlägg nu har gjorts för reservationen — bland dem socialministerns — medan majoriteten nöjt sig med bara det inlägg jag själv tidi gare gjort; förvisso i övertygelsen att vi har det bästa förslaget. Socialministern har utvecklat hur socialstyrelsen undan för undan fått sina arbetsuppgifter minskade, varför namnet borde raderas ut. Han fällde inte de orden, men avsikten var väl den, när man nu ersätter socialstyrelsen och medicinalstyrelsen med ett enda verk och vill kalla det medicinalstyreisen. Men när socialstyrelsen nu så att säga själv försvinner därför att den ingenting har att göra, kan man ju acceptera det namn som finns. Namnet socialstyrelsen är, som jag tidigare sagt, lättare att förstå och även att uttala; och framför allt är det ur folkets synpunkt ett bättre begrepp än medicinalstyrelsen, som gärna ger människorna intryck av att det är fråga om medicin och sjukhus, ting som ju inte precis är populära. Vår sociala verksamhet däremot har undan för undan blivit alltmer uppskattad såväl i inland som i utland. Jag vill för min del även varna mot namnet medicinalstyrelsen ur den synpunkten att det gärna skapar en »de vita rockarnas mystik», att vi får ett verk med sådan gloria. Med all respekt för läkarna anser jag att även de bör kunna finna sig i namnet socialstyrelsen.

Herr talman! Jag vill först erinra om att för två år sedan beslöt en enig riksdag en ny organisation för den statliga rationaliseringsverksamheten på jordbruksoch trädgårdsnäringens område. I dag skall vi ta ställning till hur denna organisation skall utformas i detaljerna. Det är förvisso en genomgripande ändring i organisationen som nu skall ske. Hushållningssällskapens uppgifter i fråga om statens medverkan till rationaliseringen förs över till de helstatliga lantbruksnämnderna. Det har sagts att detta är ett hårt slag mot hushållningssällskapen och visar en bristande respekt för deras drygt 150-åriga traditioner.

Självfallet är intetdera riktigt. Jag vill gärna betyga att det var utomordentligt framsynta män som för mer än 150 år sedan tog initiativ till hushållningssällskapen och att dessas verksamhet har varit av mycket stor betydelse för det svenska jordbrukets utveckling. Det första hushållningssällskapet bildades faktiskt på Gotland så tidigt som 1791, och under det första årtiondet på 1800-talet tillkom sådana sällskap i ytterligare fyra län.

Genom initiativ från lantbruksakademin tillkom sällskap i alla svenska län. Jag vill erinra om att dessa sällskap från början styrdes av adeln, av spetsarna inom samhället, och det dröjde i verkligheten ganska länge innan jordbrukaren i gemen kände någon direkt samhörighet med denna organisation. Genombrottet kom, och jag vill gärna betyga att hushållningssällskapen under många årtionden gjort en betydande insats för jordbrukets utveckling både på växtodlingsoch på husdjursområdet till gagn för det svenska jordbruket. Jag har ansett att det fanns anledning att avge denna deklaration med hänsyn till de uppfattningar som kommit till uttryck och den diskussion som alltjämt pågår om hushållningssällskapens roll samt de påståenden som göres att riksdagen tydligen här skulle brista i aktning för den verksamhet som utförts. Det finns enligt min mening få organisationer som i fråga om insatser för en viktig näringsgren kan jämföras med hushållningssällskapen. Jag hyser således all respekt för vad hushållningssällskapen uträttat, men det är givet att man i det moderna samhället också får ta hänsyn till utvecklingen även i fråga om organisationen av den statliga rationaliseringsverksamheten på området. Jag vill också erinra om att man redan för 20 år sedan, när lantbruksnämnderna bildades, diskuterade om man inte skulle kunna sammanslå rådgivningsverksamheten inom = hushållningssällskapen med den rationaliseringsverksamhet som då startades. Det fanns redan då de som ansåg det tvivelaktigt om man skulle ha två organisationer inom varje län för att tjäna jordbruket. Utvecklingen har gått vidare sedan dess. Jordbruksbefolkningen som då uppgick till ungefär en fjärdedel av vår folkmängd har nu gått ned till under 10 procent. Vi har också på en rad olika områden funnit att förvaltningsoch serviceorganen kan bli mera funktionsdugliga om en viss sammanläggning och koncentration kan ske. Jag skall inte försöka upprepa alla de skäl som talade för de organisatoriska förändringar som vi vidtog för två år sedan och som vi då fann vara motiverade. De skälen redovisades ganska grundligt vid det tillfället. Jag har ändå ansett mig böra understryka att det var ett enhälligt jordbruksutskott som då delade min uppfattning om olägenheterna av den hittillsvarande organisationen och att den inte lämpligen kunde avhjälpas på annat sätt än att lantbruksnämndernas och hushållningssällskapens rationaliseringsuppgifter fördes samman. Utskottet var också helt ense med mig om att det nya organet borde vara helstatligt. Det är därför ägnat att förvåna att det i den trepartimotion, som väckts i anslutning till den nu föreliggande propositionen och som bl.a. har undertecknats av ledamöter som deltog i utskottsbehandlingen 1965, görs vissa uttalanden som rimmar illa med dessa ledamöters ställningstaganden för två år sedan. Det bör också framhållas att genom det riksdagsbeslut som kommer att fattas i dag slutföres en viss organisatorisk reform som har diskuterats mycket länge. Jag erinrade nyss om att frågan var uppe redan för 20 år sedan. 1958 års riksdagsrevisorer uttalade sig för en översyn på detta område. 1960 års jordbruksutredning lade fram förslag i ämnet hösten 1964, och riksdagsbeslutet 1965 innebar att ståndpunkt togs till principerna för omorganisationen. Sedan dess har 1965 års lantbruksorganisationsutredning grundligt och på ett förtjänstfullt sätt gått igenom detaljerna. Resultatet därav redovisades i augusti i fjol, och detta förslag ligger i allt väsentligt till grund för det förslag, som nu presenteras i propositionen. Mot denna bakgrund har jag svårt att finna att någon reell grund finns för det yrkande som framställts i den förutnämnda trepartimotionen, och det framförs också i ett särskilt uttalande i anslutning till jordbruksutskottets utlå tande önskemål om att man skulle skjuta på omorganisationen under ett halvår. Såvitt jag förstår har hushållningssällskapen haft mycket god tid på sig för att överväga hur de vill förfara i det nya läget. Förslagen i propositionen om Öövergångsanordningar, bl.a. att sällskapen skall på statens bekostnad få disponera personal under andra halvåret i år, gör det också möjligt att smidigt genomföra organisationen. Det enda konkreta exempel på frågor som borde ha lett till uppskov anges i det särskilda yttrandet vara att lokalfrågan inte hinner ordnas till den 1 juli i år. Därjämte sägs att frågan om finansieringen av den allmänna delen av verksamheten vid veterinärlaboratorierna svårligen torde hinna lösas före utgången av året. Om med detta sista uttalande avses att frågan inte kan lösas före den 1 januari 1968, är det ju inte mycket lönt att skjuta genomförandet av reformen till årsskiftet av det skälet, eftersom man ändå inte kan tillgodose det önskemålet. Jag kan inte undgå att finna att de skäl som har angetts i det särskilda yttrandet väger mycket lätt i jämförelse med utskottets motivering för ett genomförande av organisationen den 1 juli 1967, nämligen att man skulle kunna samordna organisationsförändringarna med de förändringar i jordbrukspolitiken som vi också har räknat med och ta hänsyn till personalens berättigade intresse. Det är inte tillfredsställande att år efter år arbeta under oklara betingelser. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att jag många gånger fått erfara denna personals oro och otålighet inför risken av att det skulle bli ett ytterligare uppskov. Vi kan inte bortse från att den personal — som vi har engagerat i dessa uppgifter — också kan ha välmotiverade intressen som vi bör beakta. Det förtjänar ju också att framhållas att den myndighet, lantbruksstyrelsen, som har att genomföra organisationen, i sitt remissyttrande i höstas stannade för att förorda att omorganisationen skulle genomföras den 1 juli 1967. Enligt vad jag erfarit ligger också styrelsens planering av och förberedelser för omorganisationen väl framme. När jag har läst motionerna i anledning av den föreliggande propositionen har jag fäst mig vid att de borgerliga partierna tydligen har börjat tillämpa en i viss mån ny teknik. I trepartimotionen i detta ämne sägs att de nya nämnderna personellt blir sämre utrustade än vad utredningen och lantbruksstyrelsen har förordat och att det blir en försvagning i förhållande till nuläget. Detta kan inte förstås på annat sätt än att motionärerna anser att de nya lantbruksnämnderna behöver mer personal än vad jag har föreslagit. Men något yrkande om det finns inte i motionerna. I utskottet har också vissa av motionärerna, utan att reservera sig, biträtt mina förslag om personal till lantbruksnämnderna. Man kan därför fråga sig vad det är för syfte med motionernas skrivning. Jag vill inte dölja att det kan finnas vissa skäl som talar för en kraftigare personalförstärkning än den som nu har föreslagits. Å andra sidan kan det finnas anledning att först genomföra omorganisationen, för att man därigenom efter en tid skall kunna bilda sig en klarare uppfattning om på vilka områden förstärkningar behöver sättas in. Vi bör väl ändå kunna räkna med att en viss effekt skall uppnås genom samordningen, att de nya nämnderna skall få ökade resurser genom att två organisationer sammanförs. I övrigt kan motionärernas och de borgerligas ställningstagande i denna fråga generellt karakteriseras så, att man har ansett att hushållningssällskapen skall tillförsäkras större förmåner än vad propositionens förslag innebär. Var för sig gäller det inte så stora saker, utan man tar upp en liten sak än här och än där, t.ex. pensionsförmånerna och tjänstebrevsrätten. Det har sagts att departementschefen har visat sig småskuren och sniken i detta fall. Jag åberopar då inte någon motion men väl vad som har förekommit i cirkulärledare i tidningarna. Det hade varit mycket lätt att undgå den beskyllningen om jag inte hade haft att tillämpa det allmänna rationella betraktelsesätt som bör känneteckna statsverksamheten. Enligt min mening är det i princip en mycket dålig metod för det statliga stödet att plottra ut det på diverse mer eller mindre dolda förmåner, där man egentligen inte kan överblicka vare sig effekten av stödet eller långt mindre stödets omfattning samt vilken belastning det ekonomiskt kan komma att betyda för staten. Vi vet egentligen inte vilken verksamhet vi stöder, om sådana metoder användes. Jag vill peka på att där vi har funnit att det finns ett statligt intresse av visst stöd av sådan verksamhet som stannar kvar hos hushållningssällskapen, t.ex. veterinärlaboratorierna, har vi valt sådana former att kostnaderna helt går att överblicka av riksdagen. Herr talman! Jag hade inte för avsikt att gå in på detaljer i utskottsutlåtandet, ty jag är övertygad om att andra talare kommer att göra det. Jag har bara med detta mitt anförande velat erinra om att riksdagen har tagit ställning i denna fråga. Jag vill samtidigt också uttrycka förhoppningen att denna sammanläggning skall bli till gagn för jordbruksnäringen.

För att informera kammarens ledamöter om arbetsplaneringen vill jag meddela att jag beräknar att sammanträdet i kväll inte skall behöva fortsätta längre än till omkring kl. 23.00; att vi börjar med investeringsbanksärendet på torsdag och med lokaliseringsfrågorna på fredag.

Herr talman! När vi för två år sedan fattade principbeslut om den framtida organisationen för lantbruksnämnderna och hushållningssällskapen var enigheten, som jordbruksministern redan har framhållit, mycket större än den är i dag, då det slutgiltiga beslutet skall fattas. även för två år sedan var meningarna delade, men det utskottsutlåtande som då godkändes var enhälligt utan någon reservation, och beslutet fattades i enighetens tecken. Men det förslag som jordbruksministern har lagt fram både 1965 och nu i år är inte riktigt detsamma som det jordbruksutredningen lade fram. När principbeslutet skulle fattas träffades i jordbruksutskottet i slutomgången en förlikning om vissa uttalanden. Det blev en mycket mager kompromiss, men man lyckades på det sättet ändå upp nå enighet. Dei fanns de — fast jag inte hörde till dem — som var opti mistiska och trodde att hushållningssällskapen efter de uttalanden som man enades om skulle bli välvilligt behandlade av den organisationsutredning som då skulle börja sitt arbete. Det fanns då förhoppningar om att sällskapen, som under så lång tid betytt så mycket för det svenska jordbruket, i slutomgången skulle få sådan ställning och av staten tilldelas sådana uppgifter att de hade utsikter att leva vidare. Men därav har blivit besvikelse och ingenting annat. För att hushållningssällskapen skall kunna hållas levande måste de ha arbetsuppgifter. De måste ha arbetsuppgifter av sådan natur och i sådan omfattning att medlemmarna anser sig ha nytta av sällskapen. Annars går det inte att hålla organisationen vid liv. Det räcker inte med ett trevligt uttalande att de själva får forma sin framtid. Man är möjligen beredd att lämna statligt stöd till de uppgifter som sällskapen får sig förelagda, men meningen är sannolikt att när någon tid har gått sällskapen ur statlig synpunkt är helt överflödiga. Vad som nu finns kvar av överenskommelsen i jordbruksutskottet från 1965 och som då inte fanns med i Kungl. Maj:ts proposition är att landstinget skall välja fyra i stället för två ledamöter i länets lantbruksnämnd. Även om det ser något annorlunda ut i det föreliggande utskottsutlåtandet därför att oppositionen har vunnit någon lottdragning, så är den reella förändring som den ytterst trogna regeringssidan gått med på endast att hushållningssällskapen skall få ha kvar tjänstebrevsrätten även under andra halvåret i år, en löjligt liten förändring.

Det var ändå ett trevligt avgångsbetyg som jordbruksministern gav hushållningssällskapen, och vi får vara tacksamma för det. Här ville man, så vitt jag kan förstå, skapa garantier för att hushållningssällskapen inte ens utan statligt stöd skall bedriva en för jordbruket gagnande verksamhet — något annat kan det ju inte bli fråga om. Förmodligen hyser man vissa farhågor för att sällskapen kan skaffa sig tillgångar från annat håll, och därför är det bäst att sätta dem under kontroll.

Varför räcker det inte med samråd med lantbruksstyrelsen som organisationsutredningen föreslog? Varför skall det behövas tillstånd av lant bruksstyrelsen till den verksamhet som skall bedrivas? Kan det verkligen vara värdigt staten att verksamheten skall bedrivas under de hotelser som här utfärdas? Nej, det tror jag inte. Man vill emellertid gärna deklarera att man intet har emot att hushållningssällskapen lever vidare och själva finner den linje efter vilken de skall arbeta och själva svarar för finansieringen. Samtidigt visas ett påtagligt intresse för att de skall leva ett så svagt och tynande liv som möjligt. Vill inte sällskapen godtaga de statliga direktiven och i fortsättningen stå kvar som en till namnet offentligrättslig institution skall det bli mycket hårdare villkor skattemässigt och även vad äganderätten beträffar när det gäller :sällskapens tillgångar, som åtminstone i några fall är av rätt stor betydelse. Det kan inte vara nödvändigt att geromföra en skilsmässa från den statliga gemenskapen under straffhot. Vill :sällskapen däremot även i fortsättningen utan statsbidrag lydigt och snällt ställa in sig under Kungl. Maj:ts och lantbruksstyrelsens kommando och ta som sin uppgift att bli ett kontaktorgan mellan jordbrukarna och lantbruksnämnden skall de få mycket bättre villkor. Här föreslogs för två år sedan och föreslås på nytt vid detta tillfälle att sällskapen skall få en offentligrättslig ställning genom att bli kontaktorgan mellan jordbrukarna och lantbruksnämnderna. Varför, kan man fråga, skall lantbruksnämnderna ha och varför behövs det ett särskilt kontaktorgan mellan dem och jordbrukarna? Skall lantbruksnämnderna sköta alla andra uppgifter så kan de sköta den också. Jag sade i debatten för två år sedan att jag inte trodde att hushållningssällskapen kunde leva på den magra kost som de här bjudes och att deras huvudsakliga uppgift skulle vara att bli kontaktorgan. Jag har i dag ingen anledning att ändra den uppfattningen att det är meningen att sätta hushåll ningssällskapen på en sådan svältkost att de, som jag redan har sagt, ganska snart tynar bort och försvinner. Ett bevis för att sällskapen med avsikt sättes på en ytterst mager kost är att även de uppgifter som nu finnes och som inte är avsedda att i längden vara kvar hos lantbruksnämnderna — det gäller fisket och hemkonsulentverksamheten — skall flyttas bort och tillfälligt föras till lantbruksnämnderna. Här kan man fråga: Vad är orsaken till att sällskapen behandlas på detta, man kan gott säga utmanande, sätt? Varför erkänner man att de kan ha en uppgift att fylla också framdeles, samtidigt som man ändå till varje pris söker förhindra att de får utvecklas i frihet? Ja, ett skäl kan vara att sällskapen, såsom jordbruksministern också har betygat, i allmänhet har varit mycket populära organ ute ibland jorbrukarna sedan rätt lång tid tillbaka. De har varit och är, man kan gott säga, mycket populärare än de helstatliga lantbruksnämnderna. En välvillig tolkning av motiven kan därför vara att lantbruksnämnderna kanske vill och även behöver utnyttja den goodwill som finns hos sällskapen. En annan motivering kan vara den att man, hur stark viljan än kan vara hos dem som makten har att bestämma att sällskapen skall försvinna, för den allmänna opinionen inte vågar ta steget fullt ut på en enda gång. Det är så bra att ta en bit eller ett steg i taget, ty då märks det litet mindre. Den metoden har använts många gånger förr i andra sammanhang. På många olika sätt gör man, som jag försökt framhålla, allt för att försvåra för sällskapen att överleva. Jag tror det finns anledning att hävda den uppfattningen att de sällskap som väljer att få sina stadgar godkända och sin verksamhet granskad av Kungl. Maj:t inte kommer att gå någon ljus framtid till mötes. Det blir, som jag försökt belysa, en ytterst tynande tillvaro. Jag skall inte något närmare beröra de olika reservationer som finns till detta utskottsutlåtande eller göra någon bedömning av om de nya och med vissa krafter utbyggda helstatliga lantbruksnämnderna kan fylla sin uppgift och även bli de serviceoch rådgivningsorgan som meningen är. Det finns säkert andra talare som kommer att beröra den saken. Till sist bara några få ord om reservation nr 3, som gäller frågan huruvida det skall vara en eller två lantbruksnämnder i Älvsborgs län. Alltsedan lantbruksnämnderna tillkom för tjugu år sedan har det funnits en lantbruksnämnd i Borås och en i Vänersborg. Nu föreslås att Boråsnämnden skall försvinna och att det i södra länsdelen bara blir en arbetsgrupp under nämnden i Vänersborg. Jag tycker — och den uppfattningen har fått ett gott stöd i utskottet — att den nuvarande ordningen inte skall ändras utan att det tills vidare skall finnas lantbruksnämnd även i Borås. Man bör inte bryta sönder den nuvarande organisationen. En sammanläggning bör ske först sedan det blir klart med länsindelningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 3, 4 och 7.

Herr talman! Departementschefen har ju redan uppehållit sig vid både vissa motioner och de stora linjerna. Därför skall jag endast ganska kort kommentera några av de föreliggande reservationerna. I stort sett vågar jag väl säga att utskottet har varit ense om vad departementschefen föreslagit i proposition nr 74, De reservationer som avlämnats gäller i stort, vad jag kan se, några detaljer på kanske mindre, men i vissa fall för all del även viktiga punkter. När jag före middagsrasten lyssnade till herr Sveningsson var jag kanske litet förvånad över tonen i hans anförande och den pessimism som där kunde spåras då det gällde hushållningssällskapen. Naturligtvis kan man ha olika uppfattningar på den punkten. I förra veckan var jag med på ett hushållningssällskaps sammanträde och träffade där bl.a. en lantbrukare, som hade rakt motsatt uppfattning som herr Sveningsson, och han trodde att de nya lantbruksnämnderna mycket väl skall kunna sköta dessa uppgifter. Jag skall inte nu gå vidare in på den frågan.

Beträffande själva rådgivningen anför departementschefen, att staten i första hand bör medverka i sådan rådgivning som är av särskild betydelse för rationaliseringen inom jordbruket. Kommersiellt betonad produktionsrådgivning, säger han vidare, bör dock i princip skötas av näringsutövarnas egna organisationer. I ett par motioner har man emellertid yrkat på att fortsatt statsstöd skulle utgå till den allmänna trädgårdsrådgivningen, t.ex. för rådgivning och projektering när det gäller villaträdgårdar och parkanläggningar. Utskottsmajoriteten säger, att utformningen av en bebyggelses omgivning är ett samhällsintresse, och även vi reservanter vill naturligtvis gärna understryka att det är betydelsefullt, vackert och trivsamt med fina trädgårdar och parker. Vi förutsätter också att den service, som hushållningssällskapen lämnat på detta område, skall kunna fortsätta; men det är självklart att den bör taxebeläggas och göras heli självbärande. Såsom vi framhållit i vår reservation är den allmänna trädgårdsrådgivningen ingen statlig uppgift. Enligt vår mening bör därför inte något särskilt statsstöd utgå till kursverksamhet för sådan rådgivning. Inte heller bör någon taxenedsättning ske inom detta område. Man kan väl i detta sammanhang konstatera, att utskottets skrivning när det gäller finansieringen av den allmänna trädgårdsrådgivningen är en aning dunkel. Utskottet har nämligen sagt, att statsbidrag skall kunna utgå, men inte angett på vilka villkor bidraget skall lämnas. Vidare kan konstateras att utskottet har underlåtit att anvisa pengar för detta ändamål. Det är således ett slag i luften från utskottets sida när utskottet förordar att bidraget skall utgå men inte anvisar medel härför. Jag ber, herr talman, med det anförda att få yrka bifall till reservation 1. I reservation 2 upptas frågan om chefstjänstemannen vid hushållningssällskap skall äga rätt att delta i lantbruksnämnds sammanträde. Enligt propositionen grundade sig 1965 års beslut på antagandet, att hushållningssällskapen skulle bestå som formellt fristående organ med uppgift att verka som kontaktorgan mellan lantbruksnämnd och näringsutövare. Enligt samma beslut skall lantbruksnämnd bestå av nio ledamöter, av vilka Kungl. Maj:t tillsätter fyra och landstinget fyra, och dessutom skall chefstjänstemannen vara självskriven ledamot. Därtill kommer, att om lantbruksnämnd behandlar frågor som rör annan länsmyndighet bör denna myndighet beredas tillfälle att delta i överläggningarna. I propositionen anges som exempel på annan myndighet överlantmätaren, länsjägmästaren, länsarbetsdirektören och givetvis kommer också länsbostadsdirektören in i bilden. I motioner har yrkats att hushållningssällskapens chefstjänstemän skall äga rätt att delta generellt i lantbruksnämnds sammanträden. Det betyder att chefstjänstemannen mer eller mindre blir självständig ledamot i nämnden. Enligt vår mening bör det ankomma på lantbruksnämnden att avgöra när det kan anses vara ett lantbruksnämndens intresse att hushållningssällskapets chefstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde. Det kan inte vara rimligt = att - hushållningssällskapets chefstjänsteman skall ges en bättre ställning i detta avseende än en chefstjänsteman vid länsmyndighet i övrigt. Den senare skall ju enligt vad utskottet förordar beredas tillfälle att närvara vid behandlingen av ärende som berör myndighet då frågan behandlas i nämnden. Däremot skulle sällskapens chefstjänstemän generellt äga närvara, enligt utskottets förslag, således vid alla sammanträden i nämnden. De skulle således få en bättre ställning än övriga. Det har vi ansett vara felaktigt. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 2. I reservation 5 behandlas frågan om tjänstebrevsrätten med anledning av att utskottet har biträtt motionsyrkande om kompensation för den mistade rätten i detta avseende. Vi har i reservationen framhållit, att utskottet saknar godtagbara skäl att tillstyrka bidrag för detta ändamål efter den 1 januari 1968. Kompensation för bortfallet av denna rätt bör ges genom att taxan för gjorda tjänster avvägs så, att den inkluderar även kostnaderna för brevporton. Reservanternas förslag sammanfaller i stort med vad utskottet har föreslagit. Det är endast i fråga om kompensationen som det råder delade meningar. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 5. I reservation 6 tas upp ett annat område inom =: hushållningssällskapens verksamhetsfält, nämligen frågan om att sällskapen alltjämt skall få disponera Över sina tillgångar. Det bör kanske framhållas att förslaget i propositionen endast innebär, att förhandlingar kan bli aktuella beträffande dispositionen av tillgångar, som har uppkommit genom statens medverkan hos sällskap som väljer att ej längre ha fastställda stadgar. Detta innebär att statsverket inte har några anspråk på de donationsfonder, som hushållningssällskapen för närvarande förvaltar. Förutsättningarna för förvaltningen av donationsfonder kan dock vid omorganisationen komma att ändras så att donationsvillkoren ej kan uppfyllas. Såsom angivits i justitiekanslerns yttrande bör i sådana fall permutation äga rum med tillämpning av gällande generella regler i detta avseende. Några speciella villkor beträffande förvaltningen av donationsfonderna förordas sålunda inte i proposition nr 74. På de medel som tillkommit genom statlig medverkan bör självfallet statsverket kunna ställa vissa anspråk. Om hushållningssällskapen övergår till en fri organisationsform torde man nämligen inte ha några garantier för att verksamheten får en sådan inriktning, att medlen används på sätt som är förenligt med motiven för att de anvisats till verksamheten. Det kan inte vara rimligt att statsmedel, som anvisats för ett visst ändamål, fritt skall kunna disponeras. Överläggningar bör nog ske med staten i ett sådant fall. De tillgångar som det är fråga om torde uppgå till mellan 12 och 15 miljoner kronor, och de torde bl.a. ha uppkommit genom besparingar på de årliga anslagen till hushållningssällskapen på t.ex. omkostnader samt genom inkomster från förrättningsverksamheten. Härvid är också att märka, att hushållningssällskapen äger att fritt disponera taxeinkomsterna även från den personal som varit helt statsavlönad. Det är därför inte mer än rimligt att medel, som har detta ursprung, även i fortsättningen används på ett sätt som är förenligt med statens intresse. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till de reservationer som avlämnats från vårt håll, nämligen nr 1, 2, 5 och 6. Jag återkommer till utskottets utlåtande i övrigt sedan reservanterna på de övriga punkterna haft ordet.

Herr talman! Utskottets vice ordfö rande var förvånad över den ton, som jag använde, och över ati jag hade uttryckt mig så pessimistiskt om sällskapens framtid. Ja, så som majoritetens förslag föreligger tycker jag att det finns anledning att vara pessimistisk i detta avseende. Vidare vill jag till herr vice ordföranden i utskottet framhålla, att jag inte har uttalat mig i frågan om jag anser att lantbruksnämnderna kan klara de nya uppgifter, som de får sig förelagda. Det är möjligt att de kommer att klara dem någorlunda, men min uppfattning är att det borde ha funnits utrymme för att låta också hushållningssällskapen leva vidare under fria och självständiga former, utan något tvång från statens sida när de inte skall ha några statsbidrag. | Jag vill också anföra ett par ord om reservation nr 6, som gäller tillgångarna inom och donationerna till sällskapen. Reservanterna anför därvidlag följande: »Vad gäller donationsfonderna torde enligt utredningen <sällskapens ställning som officiella organ ha utgjort en särskild garanti för trygghet i förvaltningen av dessa fonder. Såsom utredningen anfört får det antagas att detta förhållande tillmätts betydelse av donatorerna.» Man torde mena, att sällskapen i stor utsträckning skulle ha fått dessa donationer därför att de varit knutna till staten på sätt som skett. Jag tror att detta är ett fullständigt misstag från både utredningens och reservanternas sida.

Herr Mossberger antydde att det inte är säkert, om sällskapen skall vara fria organ, att dessa donationer kommer att användas på rätt sätt framöver. Jag vill då erinra om att lantbruksnämnderna i tjugo års tid har varit helstatliga organ och att det väl är meningen att de skall förbli detta. Då skulle de ju vara mönstergilla organ ur reservan ternas synpunkt också när det gäller att ta emot donationer. Men jag känner inte till att lantbruksnämnden i något enda län har fått mottaga donationer att förvalta, trots att man här betecknar lantbruksnämnderna som mönstergilla och säkra organ i det avseendet, och jag har mycket svårt att tro, att lantbruksnämnderna inte heller framöver får några sådana donationer. Har det förekommit i något fall, att lantbruksnämnderna fått mottaga någon donation, kanske herr Mossberger kan upplysa om det.

Herr talman! Debatten har från de borgerligas sida präglats av pessimism. Den har kommit att röra sig mera om hushållningssällskapen än om de nya lantbruksnämnderna. Jag har en helt annan uppfattning, och jag hälsar med tillfredsställelse Kungl. Maj:ts proposition nr 74. Överföringen av en rad arbetsuppgifter från hushållningssällskapen till de nya lantbruksnämnderna kommer att ske, det har man all anledning att förmoda, utan alltför stora motsättningar mellan de berörda organen. De nya lantbruksnämnderna kommer att få arbeta med jordbrukets rationalisering efter samma principer som tidigare, dock med betydligt utvidgade såväl personella som ekonomiska resurser. De nya lantbruksnämnderna kommer att få sig förelagda många och betydelsefulla uppgifter. Riksdagen kommer om någon vecka att besluta om riktlinjer för den nya jordbrukspolitiken. Det ankommer sedan på lantbruksnämnderna att på ett för jordbruksnäringen gagneligt sätt genomföra den nya jordbrukspolitiken. Att detta icke kan ske utan ett gott samarbete mellan det statliga organet och jordbruksnäringens utövare har för såväl departementschefen som jord bruksutskottet varit det primära vid bedömningen när det gäller utbyggandet av det nya organet. Det kommer icke att saknas arbetsuppgifter för de hushållningssällskap, som har beslutat sig för att fortsätta sin verksamhet. Icke minst som kontaktorgan har hushållningssällskapen en stor uppgift att fylla. Några delade meningar om hushållningssällskapens betydelse för jordbruksnäringen har icke framkommit under utskottsbehandlingen. Däremot har det rått delade meningar om sällskapens statliga stöd för sin verksamhet. Vi som har tagit som vår uppgift att försvara Kungl. Maj:ts proposition har varit mera restriktiva än Övriga när det gällt anslag till hushållningssällskapen. Vi anser inte att riksdagen nu skall binda sig för vare sig tjänstebrevsrätt efter utgången av 1967 eller eventuella statsbidrag som sällskapen kommer att begära för sin verksamhet. För min del tror jag på hushållningssällskapen och deras framtid. Om herr Sveningssons negativa uppfattning om hushållningssällskapen verkligen är riktig, innebär detta att jordbruksnäringens utövare i fortsättningen inte kommer att anlita sällskapens tjänster i samma utsträckning som tidigare. även om berr Sveningssons citat ur propositionen var riktigt återgivet, angående hushållningssällskapens möjlighet att upptaga ny verksamhet, har utskottet på den punkten tillmötesgått herr Sveningsson med en mjukare skrivning, och därmed bör herr Sveningsson vara nöjd. Herr Eskilsson är orolig för övergången från hushållningssällskapen till de nya lantbruksnämnderna på grund av den korta tid som återstår till den 1 juli. Ja, det finns anledning till oro, men lantbruksstyrelsen kommer att göra allt för att verksamheten inom sällskapen inte skall behöva avbrytas, och man kan förutsätta att ett gott samarbete mellan organen kommer att över brygga svårigheterna. För Övrigt har herr Eskilsson goda erfarenheter av den verksamhet hushållningssällskapen bedriver. Jag tror att denna verksamhet kommer att fortsätta.

Herr talman! En epok avslutas den 1 juli 1967, det kan man inte komma ifrån — en betydelsefull epok i jordbrukets historia. Jordbruksministern började med att göra en historieskrivning om hushållningssällskapens utveckling och om deras betydelse. Han lämnade rosor vid detta tillfälle som en tacksamhetsgärd. Vad vi nu står i begrepp att besluta är egentligen något som vi på många sätt är mer eller mindre tvungna till i dagens situation. Det har sagts att den nya jordbrukspolitiken behöver ett nytt organ för att kunna fungera. Så till vida vill jag ge jordbruksministern rätt, att det i den nya situation som uppkommer inte kan vara tillfredsställande att ha två organ som arbetar sida vid sida på det sätt som skett hitintills, men endast under vissa förutsättningar. Vi skall vara på det klara med att lantbruksnämnderna ingalunda kommer att själva kunna klara de stora arbetsinsatser som kommer att krävas. I ett avseende skall de emellertid själva ta hand om hela verksamheten, nämligen i fråga om allt som rör den statliga rationaliseringsverksamheten. De skall så att säga fullfölja den jordbrukspolitik och den rationaliseringsverksamhet som = riksdagen fastställt och kommer att besluta om. Det kan hända att situationen skulle ha varit en annan, om beslutet 1947 hade varit ett annat. Det kan vara intressant att titta tillbaka på vad som då diskuterades och utröna vad som möjligen kan vara en följd av det beslut som fattades den gången. Det var mycket stark irritation när lantbruksnämnderna tillskapades, och det sades från visst håll att jordbrukarna själva inte borde ha för stort inflytande på en sådan här verksamhet, ty det skulle inte vara bra för rationaliseringssträvandena. Det skulle framför allt inte vara bra, när staten satsar mycket pengar på sådan verksamhet. I dag kan man fråga sig vad som har hänt på detta område under den tid som förflutit sedan 1947. Vilken rationaliseringseffekt har uppnåtts och var har initiativet till rationaliseringen tagits? En sådan analys är naturligtvis svår att göra, men jag är alldeles övertygad om att initiativet i övervägande grad ändå kommit från jordbruket självt, och så kommer det säkert att förbli även i framtiden. En näring som jordbruket kommer alltid att behöva det egna initiativet om det alls skall kunna bli en sådan rationalisering som vi Önskar. Lantbruksnämnderna — de nya rationaliseringsorganen — skall hjälpa till i denna verksamhet, men till övervägande del måste det vara fråga om näringens eget initiativ. Man kan roa sig med att titta på vad som har skett inom vissa områden under denna tid för att se att jordbrukarna nog trots allt är kompetenta att sköta sina angelägenheter och att ta initiativ. Något förmynderskap kan det aldrig bli fråga om från något rationaliseringsorgan eller från staten. Ta såsom exempel vad som har inträffat i fråga om mjölkproduktionen. Jag har roat mig med att undersöka förhållandena i mitt eget län, som är ett typiskt småbrukarlän. Det visade sig att mejeriföreningen hemma i Dalarna år 1951 fick 75 miljoner kilo mjölk från 6 870 leverantörer. I fjol fick föreningen 70 miljoner kilo från 3 000 leverantörer. Det säger en hel del om strukturanpassningen. Mer intressant är att produktionen från de kontrollerade besättningarna i mitten av 1950-talet var 3 500 kilo fyraprocentig mjölk per ko. I dag är den 5 500 kilo. Det är en ganska fantastisk utveckling. Här är det alltså från jordbrukarnas sida fråga om ett mycket på tagligt intresse och en mycket stark vilja att på alla sätt effektivisera produktionen. Därför måste även staten och rationaliseringsorganen från början ha ett mycket starkt förtroende för näringen själv, och några som helst försök att på ett eller annat sätt nedvärdera näringens egna insatser och intresse får inte komma i fråga. När man läser propositionen kan det inte hjälpas att man förnimmer en viss underton, som inte enbart är av den typ som man skulle vilja se i en sådan här proposition. Det verkar som om man inte tilltror näringen själv att kunna ta hand om sina angelägenheter. Herr Mossberger säger beträffande fonderna, att om man inte har Kungl. Maj:ts eller statsmakternas inflytande på detta område, har man ingen garanti för att pengarna kommer att användas till näringens bästa. Mot bakgrunden av vad som har skett av den vilja att skapa nya pengar som ständigt har funnits inom hushållningssällskapen tycker jag att detta är ett mycket märkligt uttalande. Hushållningssällskapen har försökt skaffa pengar från olika håll. Det har skett genom donationer, gåvor och anslag från olika församlingar, allt i syfte att försöka hjälpa näringen att få ökade resurser till sin rationalisering. Det är mot en sådan bakgrund obegripligt att statsmakterna nu vill uppsätta sådana villkor som man nu gör för sällskapens förmögenheter och tillgångar. Jag tycker det är en omyndighetsförklaring, som är ovärdig staten. På regeringens initiativ fattade riksdagen år 1965 beslut om hemskillnad mellan hushållningssällskapen och statsmakterna. Det var ett beslut i enighetens tecken, vilket jordbruksministern också framhöll. Vi måste dock vara klara över — det kan jag inte låta bli att säga — att det var en enighet, som helt och hållet byggde på kompromissens grund. Det gällde att hellre ta en dålig kompromiss än lida ett fullständigt nederlag. Vid det tillfället kände vi nog på oss att vi, om vi kom överens, hoppa des att det skulle bli en ordentlig utredning och en generös behandling. Det har också sedan dess skett en mycket ordentlig utredning av frågan. Åtskilliga av oss var kanske litet för stora optimister om vad som skulle ske på denna punkt, det skall jag gärna medge. Men man kan inte, som jordbruksministern här, liksom ta det beslutet till intäkt för jordbruksministerns uppfattning att oppositionens förslag skulle vara ett tecken på att vi sprungit ifrån vår ståndpunkt 1965 när det gäller dessa frågor. Jag tror för min del att hushållningssällskapen nu står inför en helt ny situation, och jag tycker inte att man har anledning att vara vare sig pessimist eller optimist. Sällskapen tvingas överallt att försöka inrikta sin verksamhet på något helt nytt. Jag tror inte ett dugg på att hushållningssällskapen kommer att spela någon som helst roll såsom kontaktorgan mellan lantbruksnämnderna och jordbrukarna. Därvidlag har de ingen uppgift att fylla; det finns ingen anledning att skjuta in något organ mellan lantbruksnämnderna och jordbrukarna. Nämnderna måste eftersträva direktkontakter med jordbrukarna, försöka vinna deras förtroende, hela tiden bemöda sig om diskussioner man och man emellan. Skall lantbruksnämnderna kunna fylla sin uppgift på ett riktigt sätt, får man inte skjuta in något organ mellan dem och jordbrukarna. Jag anser alltså för min del att detta inte är någon uppgift alls för hushållningssällskapen i deras nya form. Men jordbruket behöver säkert ett rationaliseringsorgan vid sidan om lantbruksnämnderna. Deras uppbyggnad och resurser och den verksamhet, som de skall bedriva, fyller i många avseenden inte alls de anspråk som jordbrukarna kan ha rätt att ställa. Och det är ingen tvekan om att jordbrukarna i dag känner behov av ett rationaliseringsorgan vid sidan om lantbruksnämnderna. Vi söker nu finna en väg som vi skall kunna gå för att bygga upp ett sådant organ som komplettering till de statliga rationaliseringsorganen. Jag förråder ingen hemlighet när jag säger, att man inom jordbrukets organisationer har arbetat med en utredning just i syfte att anpassa rådgivningsverksamheten till de statliga organen och finna framkomliga vägar. Vad som är kvar av hushållningssällskapen bör enligt min mening här kunna i viss mån skjutas in och medverka till att vi får ett smidigt organ som skall kunna hjälpa jordbruket med dess framtida anpassning. Lantbruksnämnderna kommer att få ytterst begränsade resurser på en hel del områden. Jag tror t.ex. att en väsentlig begränsning blir nödvändig när det gäller försöksverksamheten och produktionsrådgivningen. Jordbruksministern har direkt sagt i propositionen, att t.ex. kontrollverksamheten inte är någon statlig uppgift utan att man förväntar att näringen själv kommer att sköta den helt och hållet — näringen har också förutsättningar att göra detta. Men det förvånar mig att propositionsskrivaren i detta sammanhang har skjutit in, att lantbruksnämnderna skall överta vissa arbetsuppgifter som i dag åvilar hushållningssällskapen, låt vara att man säger att det i framtiden skall vara full kostnadstäckning. Det gäller sådant som produktionsteknisk service, markkartering, planer för växtodling och animalieproduktion, företagsekonomisk kalkylering och planering. Jag frågar direkt, om det är nödvändigt att staten övertar sådana uppgifter från hushållningssällskapen, med sådana formuleringar som faktiskt finns i propositionen, att om hushållningssällskapen skulle vilja syssla med sådana uppgifter måste de ha tillstånd. Vi vill inte ha någon konkurrensbegränsning, utan anser att man skall kunna arbeta på fria villkor. När det skall vara full kostnadstäckning för denna del av lantbruksnämndernas verksamhet, måste det också vara möjligt för andra organ på området att bedriva verksamhet. Och då gäller det naturligtvis att finna de vägar som gör att resurserna används på ett riktigt sätt. Om vi för ett öppet resonemang i denna fråga, om vi tillämpar en viss smidighet och inte sätter upp några gärdesgårdar utan försöker skapa fullt förtroende mellan näringen, statsmakterna och de organ som arbetar på detta område tror jag att vi skall kunna nå vettiga lösningar och skapa rationaliseringsorgan som kan hjälpa jordbrukarna utan onödigt krångel. Resurserna skulle därigenom kunna utnyttjas på ett riktigt sätt. Det beslut som vi nu kommer att fatta innebär att vi får helt nya lantbruksnämnder. Vi skall emellertid ha klart för oss att omorganisationen samtidigt innebär betydande utgiftsökningar för staten. Om vi ser på innevarande års och nästa års kostnader för denna verksamhet, finner vi att det bara på avlöningssidan kommer att krävas 13 miljoner kronor i nya pengar. Ändå blir verksamheten inte av större omfattning än tidigare. Det är väl ett bevis på att den verksamhet som hushållningssällskapen har bedrivit på detta område måste sägas ha skötts på ett ur statsmakternas synpunkt ekonomiskt fördelaktigt sätt. När hushållningssällskapen nu står inför en helt ny situation har jag min egen personliga uppfattning, som jag gärna vid detta tillfälle vill deklarera. Skulle vi inte kunna se generöst på den situation som nu har uppstått? Skall vi verkligen i den uppkomna situationen komma med villkor och hotelser? Skall vi inte i stället visa förtroende för näringen, förtroende för hushållningssällskapen, med andra ord förtroende för varandra?

Mot bakgrun den av hushållningssällskapens egen historia tycker jag att det vore riktigare om statsmakterna i stället förklarade: Ni får behålla tillgångarna men vi förutsätter att ni använder dem till näringens bästa. Jag tror att ingen skulle bli besviken över ett beslut av den innebörden. Men om detta är omöjligt har jag den bestämda uppfattningen att vi omedelbart bör gå in för ett boskifte. Den här skilsmässan skall ske på trevligaste möjliga sätt, och det blir fallet om det föreligger klara papper när man skils åt. När det gäller donationsfonderna tror jag att det i dag finns många sådana som skulle kunna få en förnuftigare användning, om donationsvillkoren finge omprövas, om hushållningssällskapen eller de nya organen — vad de nu kommer att heta — finge använda fonderna på ett mera modernt sätt.

När hushållningssällskapen den 1 juli i år upphör att vara statsbidragsberättigade kommer det emellertid att innebära en hel del nya problem för hushållningssällskapen i ett övergångsskede. Jag skall inte uppehålla mig vid tjänstebrevsrätten — det är en förhållandevis liten fråga — men jag tycker att man ändå hade kunnat se pensionsfrågorna på litet längre sikt. En rad frågor är ännu olösta, det gäller t.ex. veterinärväsendet. Hushållningssällskapens <:veterinärverksamhet omfattar i dag allmänna samhällsfrågor, som är både betydelsefulla och mycket kostnadskrävande. Det finns ingen motsvarande verksamhet på länsplanet. Det pågår en veterinärutredning. De 100000 kronor som jordbruksministern ställt till förfogande i form av lån för att klara denna verksamhet räcker inte långt. Borde man inte i stället ha kunnat se något generöst på det ta avsnitt och åtminstone tills vidare ha låtit vederbörande stå kvar under de statliga pensionsbestämmelserna utan att hushållningssällskapen skulle åsamkas en extra kostnad härför. Dessutom borde man ha låtit hushållningssällskapen behålla sin tjänstebrevsrätt. De borde fram till dess ait veterinärutredningen avslutar sitt arbete fått behålla de förmåner de i dag har. Detta hade varit rimligt med tanke på de stora uppgifter veterinäravdelningarna vid hushållningssällskapen har. När det gäller försöksverksamheten har jag en känsla av att det, trots att det kommer att kosta statsmakterna mycket mera pengar, kommer att bli en begränsning av länsförsöken, vilket är till nackdel för jordbruket. Det är därför all anledning att rösta för den reservation som är knuten till denna punkt i utskottets utlåtande nr 19. Länsförsöken har en synnerligen stor uppgift att fylla som demonstrationsförsök i orienterande syfte. De ger inte minst de tjänstemän som arbetar med dessa frågor handgripligt aktuella exempel på hur de skall råda jordbrukarna inom ett begränsat område. Det är inte för att på något sätt förringa lantbrukshögskolans försöksverksamhet som jag framhåller detta. Anledningen är bara den att lantbrukshögskolans försöksverksamhet följer ett riksförsöksprogram, som många gånger inte kan ta tillbörlig hänsyn till de lokala förhållandena och inte heller är tillräckligt snabbt anpassbart. Jag tror inte att den stora betydelse som länsförsöken hittills haft kommer att minska 1 och med att lantbruksnämnderna skall ta hand om denna verksamhet. Det borde därför vara rimligt att anslå ytterligare medel för att länsförsöken skall kunna upprätthållas på det sätt som föreslagits i den tidigare nämnda reservationen. Enligt lantbruksnämndernas <konstruktion kommer frågorna hädanefter att avgöras i en nämnd där lekmannaledamöterna befinner sig i majoritet. Det är en bra ordning. Det beslut som fattades år 1965 på utskottets initiativ för att utöka landstingsledamöternas antal från två till fyra innebär också en klar förbättring av lantbruksnämnderna. En fråga som vi diskuterat mycket i utskottet och som det kanske kan vara av intresse att nämna några ord om är strukturdelegationens sammansättning och inflytande. Strukturdelegationen får en mycket betydelsefull uppgift när det gäller tillämpningen av framför allt jordförvärvslagen. Vi som varit med om att utforma ett förslag i detta sammanhang tycker fördenskull att det skulle vara tråkigt om strukturdelegationen utformades så att man skulle kunna finna att ordföranden i lantbruksnämnden samtidigt sitter som ordförande och lekmannaledamot i strukturdelegationen och därmed de facto reducerar lekmannaledamöternas antal till två. Jag tror därför att jordbruksutskottets skrivning på denna punkt är värdefull. Dessa frågor torde många gånger vara nog så känsliga och infekterade. Det vore fördenskull ur alla synpunkter, inte minst för statsmakterna, av värde om lekmannainflytandet kunde vara så stort som möjligt när dessa frågor avgörs. Om man inte kommer överens om en sak i strukturdelegationen, kan frågan hänskjutas till lantbruksnämnden. Det behöver bara vara en enda ledamot som begär att frågan skall tas upp i lantbruksnämnden. Därmed har man liksom en garanti för att frågan kommer att bli grundligt diskuterad. Jag tycker att det är en bra anordning. Men i en sådan delegation blir det väl lätt på det viset att man ofta inte vill ensamt hävda en annan uppfattning. Därför kan det vara värdefullt att man inte vidtar några åtgärder som inkräkiar på lekmannainflytandet i strukturdelegationerna. Hushållningssällskapens framtid kommer att te sig olika i olika delar av landet. Det finns anledning att tro att sällskapen i vissa län kommer att ha stora möjligheter att utföra ett värdefullt arbete, medan det i andra län kommer att bli mycket svårt, om riksdagen fattar det beslut som man kan förvänta med anledning av reservationerna och med den sammansättning som riksdagen nu har. Men vilket än beslutet blir hoppas jag i likhet med herr Eskilsson att de nya lantbruksnämnderna skall få jordbrukarnas förtroende. Lantbruksnämnderna bör få möjligheter att ha verkliga direktkontakter med jordbrukarna och att bygga upp förtroende för sig. Jag tror att förtroendet redan i dag är så grundmurat att det inte blir några svårigheter, även om det här och var finns en viss misstänksamhet mot dessa helstatliga organ. Men denna skilsmässa — det säger jag till statsrådet Holmqvist — kunde ha skett på ett annat sätt, med större generositet från statsrådets sida. Med den svepande gest som man hade hoppats på i detta sammanhang skulle mycket ha kunnat vara annorlunda i dag. Vad jag saknar i propositionen och i jordbruksministerns anförande är det förtroende som jordbruksministern borde ha visat näringen mot bakgrunden av hushållningssällskapens historia. Det skulle ha varit ytterst värdefullt för det fortsatta arbetet. Jag vågar fortfarande hoppas på någonting sådant.

Herr talman!

Men vid närmare undersökning fann jag att så var ingalunda tanken från Kungl. Maj:ts sida. Trädgårdskonsulenternas antal var visserligen 25, men fem av dessa skulle placeras i Skåne och ingen i Västerbottens län. Möjligen har Norrbotten en chans att få en. Jag tänkte omedelbart: Vad inrebär detta? är vi där uppe i Norrland ett stärbhus åt det övriga Sverige, där vi skall behöva tigga oss till en medverkan från det gemensamma samhällets sida när det gäller delgivning av en expertis som bör stå till hela samhällets förfogande? I dag har jag fått ytterligare belägg för mina aningar. Man räknar tydligen med att övre Norrland inte har en sådan trädgårdsnäring som statsmakterna vill understödja. Men jag kan nämna att vi i Västerbottens län har 30 företag som är helförsörjande av näringen, både på friland och under glas. Vi har 6 plantskolor, vilkas arealer för växthus beräknas till 18 000 kvadratmeter, fribänk på 13000 kvadratmeter, fältmässig köksväxtodling på 15 hektar 0. s. Vv.

Dessutom, och det är inte det minst viktiga, skall trädgårdskonsulenterna medverka till att ge allmänheten råd och anvisningar på växter och fruktträd som är speciellt lämpliga inom den zon som t.ex. Västerbottens län utgör. Jag har själv försökt i min egen trädgård men var alltför okunnig. Jag köpte träd som inte passade där uppe. Men man fick ju snabbt lära. Många blir emellertid rädda av misslyckade försök och slutar upp. Jag tycker att det är fel från statens sida att spara in en trädgårdskonsulent, när det gäller att stöd ja inte bara trädgårdsnäringen utan även naturvården över huvud taget. Inte minst lantbruksnämnderna har därvidlag en stor uppgift att fylla. Trädgårdskonsulenterna kan vara ett värdefullt kvalitativt stöd genom sin kunnighet. Det är klart att det är meningslöst att här framställa ett yrkande om en annan fördelning av konsulentbefattningarna på detta område, men jag har i dag fått meddelande om att Västerbottens län inte kan räkna med någon trädgårdskonsulent. Fem konsulenter skall placeras i Skåne, och fördelar man de andra tjugo konsulenterna på de övriga lantbruksnämnderna, blir det ingen över för de norrländska länen. Jag hoppas emellertid att Kungl. Maj:t tar upp denna fråga till förnyad prövning och framlägger en tilläggsproposition, där välviljan i detta avseende är något större än den som kommit till uttryck i den nu föreliggande propositionen.

Herr talman! Debatten i denna fråga har redan förts så länge att mycket kanske inte är att tillägga. Låt mig enbart göra vissa randanmärkningar och understryka ett par reservationer! Mycket av innehållet i oppositionens reservationer hänför sig till vad som har anförts i det särskilda yttrandet nr 2 som misshagade jordbruksministern så mycket. Han menade att vi blivit så förvarnade genom principbeslutet 1965 att hushållningssällskapen borde ha börjat sin omorganisation i god tid. Tiden bör i alla fall räknas från den tidpunkt då propositionen lades fram. Det är nu stor brådska med genomförandet av organisationen. Det är väl en kritik som kan framföras i fråga om de flesta omorganisationsbeslut som fattats under senare år. Om man utreder och överväger i åratal, borde man då inte kunna ta genomförandet så pass lugnt att man hinner att lägga om organisationen och avveckla tidi gare engagemang utan jäkt. Allt fungerar bättre så. När det gäller hushållningssällskapen rör man därtill vid en sammanslutning med en så allmänt erkänd samhällsgagnande verksamhet — jag har hört jordbruksministern här tidigare uttala sin tillfredsställelse med hushållningssällskapen — att man borde ta särskild hänsyn till detta och på olika sätt visa sin uppskattning i praktisk handling — hänsyn och hänsynstagande har nämnts flera gånger här 1 dag. Jag skail emellertid gå över till reservationerna. Genom att lotten fått bestämma utskottets förslag har dessa och reservationerna naturligtvis hoppat högst väsentligt. I reservation nr 1 går socialdemokraterna emot utskottets förslag om statsbidrag till fortsättande av rådgivningsverksamheten på trädgårdsområdet. De ansluter sig därvid till departementschefens uttalande i propositionen att detta »knappast kan vara en statens angelägenhet». Jag vill nog hävda att denna trädgårdsrådgivning är av utomordentlig betydelse för den allmänna trivseln och utgör en del av egnahemsverksamheten. Den har i huvudsak skötts av hushållningssällskapens trädgårdskonsulenter mot taxa, och verksamheten har därför varit i huvudsak självbärande. Därmed borde kanske saken ha varit klar. Nu stympas emellertid hushållningssällskapens verksamhet, varvid den kommersiella trädgårdsrådgivningen skall ske genom lantbruksnämnderna — och den kommer endast att ske i ett fåtal län. Därjämte kommer de ekonomiskt svagare hushållningssällskapen att befinna sig just i de län, där rådgivningen redan tidigare varit relativt ringa och enligt uppgift ej självbärande. Det är därför av stor betydelse för denna verksamhet att den får stöd. Eftersom det är lantbruksnämndernas omorganisation som orsakat problemen, borde det då ha varit naturligt att man med statsmedel undanröjt svårigheterna. Yttrandet av herr Lage Svedberg vid utskottets utlåtande borde väl även logiskt föra till denna slutsats. Jag förstår hans inställning, även den han deklarerade tidigare från denna talarstol, blott inte slutsatsen i hans yttrande, att man skulle överlåta denna verksamhet på den nya naturvårdsorganisationen. Där tycker jag inte den hör hemma. När vi redan har en erfaren, arbetande verksamhet, skall vi väl inte hoppa Över på något nytt. Jag ansluter mig emellertid i denna del helt till utskottets förslag, och det gör jag även beträffande punkt c, som rör rätten för hushållningssällskapens chefstjänsteman att deltaga i lantbruksnämndernas sammanträden. Vi menar inte att de skall jämföras med överlantmätare och motsvarande tjänstemän, men rätten deltaga i varandras sammanträden bör vara ömsesidig. Lantbruksnämndernas chefstjänsteman skall kunna bevista hushållningssällskapens sammanträden, och då bör hushållningssällskapens chefstjänsteman ha motsvarande rättighet. Reservation nr 3 rör propositionens förslag att dra in lantbruksnämnden i Borås. Sådant brukar naturligtvis uppkalla de lokala representanterna till gensagor. Det är emellertid inte av lokalpatriotiska skäl som jag här talar för ett bibehållande av lantbruksnämnden i Borås i avvaktan på den nya länsindelning som vi väntar på. Det är av rent praktiska skäl. Enligt propositionen skall man i alla händelser ha kvar en arbetsenhet i Borås. Därjämte talas det med bestämdhet om ett stort västgötalän med Borås som sannolik residensstad. Jag undrar om det under sådana förhållanden finns anledning slå sönder en nämnd som är i full verksamhet, har lokalfrågan ordnad och skall överta en rad uppgifter från ett i samma län befintligt hushållningssällskap. Då jag under åren 1948—1960 haft tillfälle att samarbeta med nämnderna i både Borås och Vänersborg, har jag fått en viss erfarenhet av organisationen. Jag kan hålla med om att den inte kan berömmas för att vara alltför rationell, men man får väl ändå se på situationen som den är och inte stuva om i onödan, då man med visshet — jag tror jag vågar säga det — vet att det man nu tillskapar måste bli tillfälligt. Jag yrkar därför bifall till reservation 3, där jag själv står som första namn. Beträffande övriga frågor, där olika meningar har yppat sig, har redan så mycket sagts att jag inte skall tillägga något. Jag inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna 4 och 7 och i övrigt till utskottets utlåtande nr 18. Några ord borde kanske sägas om pensioneringen. Vi har önskat att tjänstemännen vid hushållningssällskapens veterinärlaboratorier, frökontrollanstalter, kemiska stationer och andra anstalter skall behandlas ungefär likartat med vad som skedde vid omorganisationen av skogsvårdsstyrelserna. En förhandling mellan hushållningssällskapen och statsverket om en del ouppklarade frågor skall ju komma till stånd. Man tycker att även pensionsfrågan i det sammanhanget borde kunna ordnas på ett rättvist och för tjänstemännen hyfsat sätt. Beträffande reservationen till jordbruksutskottets utlåtande nr 19 kommer jag att, med åberopande av de motiv som anförts i densamma, yrka bifall till uppräknandet av beloppet för försöksanslaget med 500 000 kronor. Jag tror, herr talman, att reservationen säger vad som behöver sägas.

Herr talman! Jag har en känsla av att den debatt, som nu pågått ganska länge, är något av en debatt i efterhand — men det blir kanske lätt så när man fattar principbeslut på ett relativt tidigt stadium, innan man är klar över de mera interna funktionerna. Sådant händer ju ganska ofta. Jordbruksministern har inlett debatten och i vis mån provokativt anfört att här har riksdagen för ett par år sedan fattat ett i huvudsak enigt principbeslut. Han menar att oppositionen då närmast gör sig skyldig till ett övertramp när man i år lägger fram de motioner som här har behandlats i samband med föreliggande proposition. Vad jordbruksministern anfört har ju under debattens gång tillbakavisats av oppositionen, främst med hänvisning till det faktum att de olika funktionerna ej var Överblickbara då principbeslutet fattades. De lades den gången i handen på en utredning, på vilken man självfallet ställde förhoppningar från olika utgångspunkter. Det är mot den bakgrunden kanske inte'så anmärkningsvärt att de som så att säga inte har fört pennan inte är helt belåtna med det resultat som nu föreligger. Den proposition som vi nu behandlar är självfallet en följd av det beslut som riksdagen fattade i enlighet med propositionen nr 100 år 1965, då de principiella riktlinjerna för denna verksamhet fastlades. De stora förändringar som detta beslut innebar, med samordning av den huvudsakliga verksamheten inom lantbruksnämnderna och hushållningssällskapen i ett helstatligt företag, är eit faktum som det inte finns någon anledning att direkt diskutera i dag. Vad vi nu har att behandla är funktionerna inom detta nya helstatliga organ, vissa Övergångsbestämmelser samt hushållningssällskapens framtida status. Det är, herr talman, inte min mening att vid denna sena timme ingå på någon som helst detaljgranskning av föreliggande förslag till uppbyggnad. Här har utredningsmannen, såvitt jag förstår, gjort ett vällovligt försök att inom de principiella och ekonomiska ramar som är till finnandes göra det bästa möjliga. Ändå vill jag konstatera — jag tror att jag kan göra det på goda grunder — att väsentliga brister i den nya organisationen kommer att visa sig. Detta framför allt om man tar för givet och det var väl den ursprungliga tanken — att de tidigare nämndernas och sällskapens tillsammantagna verksamheter skulle täckas in. Helt avsiktligt har nämligen verksamheten i den nya organisationen fått slagsida åt struktursidan, till vilken också den allmänna rådgivningen anpassats. Att dessa aktiviteter förstärks skall jag i och för sig inte klandra. Men när detta sker med i stort sett oförändrade såväl personella som ekonomiska resurser, måste helt naturligt brister uppstå på områden som tidigare varit relativt väl tillgodosedda. Det råder ingen tvekan om att detta blir fallet beträffande den allmänna rådgivningsverksamhet som hushållningssällskapen hittills bedrivit. Med hänsyn till den betydelse verksamheten haft är detta främst ur jordbrukets men också ur samhällets synpunkt att beklaga. En annan synpunkt som osökt tränger sig fram är frågan om den nya lantbruksorganisationens kontakt med och förankring bland jordbrukets utövare. Ofta har understrukits att utan förtroendefull samverkan med dessa de resultat som man förväntar aldrig kan uppnås. Jag vill framhålla behovet av denna samverkan liksom betydelsen av att denna kontakt är ömsesidig och att den gärna kommer underifrån. Tidigare erfarenhet beträffande hushållningssällskapen bekräftar detta. Departementschefen tilldelar här de så gott som utan statligt stöd ställda hushållningssällskapen den rollen. Hur densamma skall kunna uppbäras under dessa förhållanden återstår att se. Sannolikt blir det på många håll i landet omöjligt att upprätthålla den funktionen. Här kommer man osökt in på hushållningssällskapens framtida ställning. Med de ekonomiska förutsättningar som är till finnandes blir det sannolikt svå righeter på många håll att bedriva någon omfattande verksamhet. Av stor betydelse är helt naturligt de egna tillgångar varöver sällskapen förfogar och som har diskuterats här i dag. Enligt propositionen bör dessa tillgångar bedömas utifrån den organisationsform som sällskapen väljer. Om sällskapen behåller karaktären av offentliga organ med av Kungl. Maj:t fastställda stadgar bör sällskapens tillgångar kunna behållas intakta. Finner däremot något sällskap anledning att så inte göra måste sällskapet tydligen vara berett att lämna ifrån sig en viss del av sina tillgångar. Då skall något av en bodelning göras mellan vad som kan vara framsprunget med hjälp av statens pengar och vad som är tillkommet på annat sätt — en sannolikt svår förrättning efter en 150-årig verksamhet. Med hänsyn till dels den mångåriga verksamheten, dels till att dessa tillgångar med största sannolikhet inte kommer att användas för annat ändamål än som varit avsett bör dessa tillgångar oavsett organisationsformen få vara sällskapens tillgångar i enlighet med motionerna I: 780 och II: 975, som också rönt utskottets bifall. Utskottet framhåller också i sammanhanget att de tillgångar som så att säga härrör ur statsmedel torde vara förhållandevis begränsade. I anslutning härtill vill jag gärna beröra något av det yttrande som fälldes av utskottets vice ordförande herr Mossberger i samband med reservationen 6, som ju berör just detta område. Först då några ord om de i debatten figurerande fonderna, i det sammanhanget även donationsfonderna. Här måste göras en klar åtskillnad mellan å ena sidan donationsfonderna samt å andra sidan, om jag följer ordalydelsen, de fonder eller reserverade medel som sällskapen avsatt av överskottsmedel. Det är väl intet annat än en viss del av de senare som kan komma i fråga. Vad som möjligen kan ifrågasättas vad gäller donationsfonderna som, såvitt jag förstår, är avsatta för vissa speciella ändamål och där hushållningssällskapen väl oftast bara är förvaltande organ, kan väl endast vara, huruvida hushållningssällskapen i sin skepnad icke skulle kunna vara sådant förvaltande organ längre med hänsyn till villkoren i donationsbreven. Detta är ju en fråga som naturligtvis är mycket känslig och besvärlig att avgöra. Det kan självfallet aldrig ifrågakomma att för andra ändamål än i varje fall mycket närliggande använda dessa pengar. Här måste således göras en klar boskillnad.

Jag vill fråga herr Mossberger var dessa belopp finns angivna i utredningssammanhang och på vilket sätt uppgifterna är underbyggda. Det är angeläget att få klarhet på den punkten. Herr Mossberger sade vidare, om jag inte missuppfattade honom, att det hade förekommit att medel som var reserverade för löner skulle kunna ingå i dessa belopp. Jag vill fråga om det verkligen fungerar på det sättet. Till löner går väl ändå aldrig ut mera pengar av statsmedel än vad som verkligen också betalas ut. Således kan här rimligen inte ha samlats pengar på hög med dylikt ursprung. Herr talman! Jag vill med dessa frågeställningar avsluta mitt anförande.
Herr talman! Jag har suttit här och lyssnat på en del av kammarledamöternas inlägg. Särskilt när jag har hört på dem som i dag haft uppgiften att vara framskjutna förtroendemän på olika sätt för jordbrukets organisationer, har jag gjort vissa funderingar. Svenskt jordbruk varken står eller faller med hushållningssällskapen eller lantbruksnämnderna. Det kan vi väl vara Överens om. Det har skett en utveckling inom svenskt jordbruk — jag vill gärna säga inom svenskt organisationsliv — som är ganska enastående. Jag hade inte anledning att i mitt tidigare anförande beröra det, men nog borde det finnas skäl för dem som vill studera utvecklingen under de gångna åren att komma fram till resultatet att oerhört mycket har förändrats.

Vi befinner oss således i dag i en helt annan situation än den vi befann oss i vid sekelskiftet eller tidigare. Därför tycker jag nog att vi skulle kunna diskutera denna fråga från andra utgångspunkter, kanske något mera nyanserat, än vad som här har skett. Jag vill först göra ett tillrättaläggande, herr Eskilsson, om jag har gjort ett felaktigt uttalande. Jag är väl medveten om att hushållningssällskapen redan från början kom att spela en viss roll. Jag har läst en stor del av hushållningssällskapens historik, och jag kan inte komma ifrån det intrycket att de under de första årtiondena utgjorde en ganska exklusiv klubb av herrar som trädde samman och diskuterade olika frågor. Det var först senare när man fick direkta kontakter med jordbrukarna som man fick möjlighet att få en fast förankring i jordbruket, såsom jag uttryckte det. Jag håller dock med om att storjordbruket i ett tidigt skede och alltjämt självfallet har spelat rollen av en vägledare för utvecklingen även inom andra sektorer. Jag vill således inte säga något ringaktande därom. Har man varje sommar anledning besöka Svaneholm och om och om igen studera Mac Leans insatser, är det klart att man blir väl medveten om vad storjordbruket har betytt i dessa avseenden. Om jag får lämna tvisten om historiken, kanske jag får lov att återknyta till några andra intryck som jag har fått under diskussionen. Om jag var en känslig man, skulle jag sitta och känna mig smått smutsig och såsom en snåljåp inför alla påståendena om bristande generositet och oginhet eller allt vad det kan vara. Om man kastar en blick på det utskottsutlåtande som vi nu behandlar, ser man kanske ändå att det inte är så illa ställt. Vad är det nu som vi om en stund skall besluta? Jo, vi skall anvisa 65 miljoner kronor till den organisation som vi använder för att främja jordbruket. Beloppet avser de direkta bidrag som skall utgå till tjänstemän och till kostnader för de kurser som anordnas o. s. v. Vi har att besluta om en organisation, som kommer att omspänna cirka 1350 tjänstemän, och som staten ställer till jordbrukets förfogande för att utveckla denna näring. Vi andra har kanske inte fäst avgörande vikt vid sådana frågor som när tjänstebrevsrätten skall upphöra, huruvida hushållningssällskapen skall kunna anställa tjänstemän i framtiden och om staten skall betala pensioner för dem, när vi ändå utgår ifrån att sällskapen skall vara fria organisationer framöver. Vi har kommit till att dessa små detaljer ändå är betydelselösa. Därför tror jag nog att vi kan ta de överord som fällts i debatten med knusende ro. Vi som företräder en annan mening har kanske ändå inte anledning att känna oss som så förfärliga snåljåpar. Jag tror att i allmänhet har både riksdagen och svenska folket en positiv och generös hållning till den verksamhet som här bedrives inom vårt jordbruk. Låt mig förtydliga det citat som herr Kristiansson var vänlig att anföra. Jag tyckte att herr Kristiansson genom att läsa upp det stycke i propositionen där dessa frågor behandlas gav en viss klarhet åt vad det rör sig om beträffande de sällskap som kommer att fortsätta och som kan tänka sig arbeta i samförstånd med lantbruksnämnderna. Det är riktigt att deras stadgar skall underställas Kungl. Maj:ts prövning, men jag föreställer mig att den prövningen inte skall bli annan än den som normalt brukar förekomma när man begär auktorisering. Det är självfallet inte fråga om att förbjuda eller på något sätt hindra sällskapen att utveckla sin verksamhet, men det skall vara en reglerad organisation och därför krävs naturligtvis en försäkran om att det inte på nytt kommer att byggas upp en dubblering av rationaliseringsorganen. Om fältet lämnades fullständigt fritt och var och en fick syssla med rationaliseringsverksamhet och kunde räkna med att staten ger bidrag, skulle det inte dröja länge förrän vi på nytt hade fått en dubblering av arbetsuppgifterna. Det är heller inte bara fråga om de organ som ligger under lantbruksstyrelsen. Det finns andra serviceorgan inom jordbruket, vilka inte bör utvecklas på sådant sätt att dubbelarbete blir följden. Herr Axel Kristiansson pekade på detta, men jag tycker inte att han uppträdde så generöst som han kunde ha gjort, om han fortsatt med uppläsningen. Avsikten är nämligen inte att plocka pengar från de sällskap som inte vill ha sina stadgar auktoriserade utan vill gå sina egna vägar. Syftet är ingalunda att kamma in pengar till statskassan, och den som läser propositionen får det klart för sig. Där står ju: »Om sällskapet däremot övergår till annan organisationsform, bör enligt min mening förhandlingar tas upp om disposition av tillgångar som uppkommit genom statlig medverkan.» Det är bara fråga om hur pengarna skall användas. Det har ingalunda uttalats att dessa pengar skall dras in till statskassan och att man på det sättet skall ta något från jordbruket eller minska jordbruksnäringens möjligheter till utveckling. Däremot bör vi väl allesammans vara på det klara med att om det inte finns någon som helst utfästelse om vad som skall bli följden, så är det nödvändigt att man skapar sådana föreskrifter. Det var icke möjligt för utredningsmannen, trots att han arbetade energiskt med dessa frågor. Han måste ändå anmäla att frågorna är mycket komplicerade. Hushållningssällskapen är varandra så olika, de har utvecklat så många verksamhetsformer och deras ekonomi är så olika — somliga sällskap är rika och driver sin verksamhet med betydande tillgångar, andra lever under knapphetens stjärna. Det finns så många skiftande förhållanden, och man kan omöjligt i en proposition klara upp varje detalj och varje aktivitet som förekommer inom hushållningssällskapen. Därför fick man välja den i mitt tycke generösa linjen att man sade: låt hushållningssällskapen fortsätta sin verksamhet, de disponerar sina tillgångar och kan samordna sin verksamhet med lantbruksnämndernas — i annat fall får vi ta upp förhandlingar om vad som skall göras. Därför är det en förutfattad och felaktig mening när det här gång efter annan sägs att man skall plocka ifrån hushållningssällskapen deras pengar och över huvud taget uppträda oförsynt. Sådana felaktiga uttolkningar är inte möjliga om man håller sig till vad som verkligen har uttalats i propositionen.

Därför finns det heller ingen anledning att göra antydningar om något försök från statens sida att lägga beslag på pengar som enskilda människor velat skänka till ett speciellt ändamål som legat dem varmt om hjärtat. Det är självfallet en viktig uppgift för det allmänna att tillse att intentionerna bakom donationer av olika slag blir beaktade. Till sist skulle jag vilja beröra frågan om hur långt det allmänna skall vara med och betala den verksamhet som hushållningssällskapen kommer att bedriva. Jag har för egen del föreställt mig att om ett hushållningssällskap arbetar i nära samverkan med lantbruksnämnden skall det vara möjligt att ordna vissa arrangemang i hushållningssällskapets regi — då kan man nämligen falla tillbaka på jordbrukarnas medlemskap och följaktligen ett mera positivt intresse. Det är klart uttalat i propositionen att sådan verksamhet skall kunna få statsbidrag om den överensstämmer med nämndens intentioner och allmänna strävanden. Men det är också klart att många av hushållningssällskapens aktiviteter kan vara rätt främmande för det som vi ändå avser att stimulera i detta sammanhang. Det väsentliga för mig har varit att våra insatser skall passa yrkesutövarna. Denna strävan tror jag att man kan observera även när det gäller andra åtgärder som vi föreslagit. Prispropositionen, rationaliseringsarbetet och medlen till det är frågor som just nu behandlas i riksdagen, och tankegången har varit densamma där: yrkesutövningen skall ha sitt stöd. Jag hoppas också att hobbyverksamheten skall kunna leva vidare och utvecklas. Likaså skall naturligtvis en villaägare kunna räkna på viss hjälp av hushållningssällskapet när det gäller för honom att planera tomten, välja växter o. s. Vv. Man skall inte behöva råka ut för samma fatalitet som min gode vän Lage Svedberg gjorde när han valde sina äppelträd. Jag har besökt honom och tyckte att det var vackra äpplen på hans träd, men han förklarade att han hade valt fel sorter — och det är kanske inte så lätt att finna rätt sort om man bor så nordligt som Lage Svedberg gör! Visst kan det vara riktigt att man skall ha möjligheter att fråga en konsulent hos hushållningssällskapet till råds i sådana sammanhang, och jag tror att många hushållningssällskap har anledning att tänka på att ge en sådan service. Men kommer man inte här ganska snart in på områden där det blir fråga om konkurrens med privat företagsamhet? På trädgårdsområdet har vi efter hand fått ett ganska stort intresse för utbildningen, både för anläggarlinjen och för odlarlinjen. I dag etableras åtskilliga företag med uppgiften att anlägga trädgårdar, konsulter gör upp skisser och man ger över huvud taget den service som efterfrågas. Skall man då tänka sig att hushållningssällskapen skall driva en verksamhet, subventionerad med statsmedel, som så att säga skall bryta konkurrensförhållandena på detta område? Nej, jag tycker att det är rätt naturligt att man säger: människor må syssla med sådana här ting, men insatserna skall inte redovisas inom lantbruksorganisationen utan inom någon annan organisation som stöder mer eller mindre hobbybetonade verksamheter. Jag tycker inte att ifrågavarande verksamhet hör under detta anslag. Jag har med det anförda givit ett exempel på vad jag menar med att det måste göras en gränsdragning. Jag skall 1 Övrigt inte förlänga debatten. Det är möjligt att det kan finnas ett och annat som här har sagts men som jag inte har besvarat i mitt anförande. Jag vill till sist understryka än en gång att förhållandena i dag är i så hög grad annorlunda mot vad de var för 150 år sedan. Jag tror att hushållningssällskapen trots allt skall kunna leva vidare och fylla en viktig funktion, avsränsad till uppgifter som kan passa sällskapen och som inte verkar störande på annan verksamhet. Om så blir fallet tror jag att det finns en möjlighet att denna verksamhet skall kunna bestå kanske under ytterligare 150 år.